Fru talman! Jag deltog inte i mötet med läkemedelsindustrin, och det finns många orsaker till det. Jag har undvikit att frottera mig med läkemedelsindustrin alltför mycket. Man har faktiskt jagat oss ganska intensivt, vilket alla inblandade här kan intyga. Vi inbjöd en representant från läkemedelsindustrin till en sittning hos oss en onsdagsmorgon. Vi fick då framlagt för oss alla argument som vi kände till sedan tidigare och som man sedan har kunnat läsa om i pressen. Vi är alltså väl medvetna om denna argumetering, men vi tycker dock inte att den har varit saklig, och det tycker man även på läkemedelsverket. Vi har även träffat representanter för läkemedelsverket och för departementet. Men den information som läkemedelsindustrin har kommit med har icke varit saklig på alla punkter.

Fru talman! Jag vill kommentera det som Berith Eriksson sade om att det skall bli en fast ersättning till tandläkare. Hon ansåg att dessa försök var bra, dvs. att tandläkaren inte kan påverka sin inkomst genom sitt arbete. Detta är ett typiskt exempel på sjukvårdssocialism. Det förvånar mig inte att en representant för det kommunistiska partiet tycker att socialism är bra, men det förvånar mig att hitta sådant här i en folkpartistisk proposition, dvs. att man hyllar de tankegångar som går ut på att man inte medelst arbete kan påverka sin inkomst. Det är just detta som vi har sett resultatet av i östblocket. Vi har haft nog med socialism i Europa.
Fru talman! Jag vill göra Leif Bergdahl uppmärksam på att jag inte uttalade mig om något visst system, eftersom det inte finns något sådant förslag, utan jag uttalade mig för ett system, där tandläkaren själv är kostnadsmedveten, och där inte patienten är den som skall ta ansvaret för att tandläkaren blir kostnadsmedveten.

Fru talman! Riksdagen behandlar nu förslag från regeringen som framför allt gäller läkemedel och tandvård. Det förefaller nu som om utskottsmajoriteten på flertalet punkter ställer sig bakom regeringens förslag i propositionen. Det finns några undantag. Det gäller framför allt frågan om egenavgifterna vid inköp av läkemedel och konstruktionen av högkostnadsskyddet. Jag skall återkomma till detta. Regeringen gör en ganska omfattande genomgång av kostnaderna i socialförsäkringssystemet. Bakgrunden är förstås den mycket snabba kostnadsutveckling som har ägt rum under 1980 talet och det aktuella statsfinansiella läget. Men genomgången syftar inte bara till att förhindra att kostnaderna fortsätter att expandera mycket snabbt, utan den syftar också till att man skall få en sådan inriktning att värden av den art som vi vill befrämja befrämjas. Förändringarna skall äga rum inom ramen för en generell välfärdspolitik. De skall i förekommande fall utformas så att de bättre gynnar sparande och arbete i samhället, och de skall förstås få en sådan utformning att vi får mesta möjliga valuta för pengarna som sätts in i dessa system. Utvecklingen inom modern läkemedelsindustri i vårt land och runt om i världen är sådan att det sker mycket stora framsteg. Det sker förbättringar för de enskilda. Ibland är de förbättringar som äger rum dessutom kostnadseffektiva i den meningen att de totala kostnaderna blir lägre än vad de eljest skulle kunna vara. Svensk läkemedelsindustri är dessutom, vilket redan har påpekats i dagens debatt, mycket framstående på detta område. Detta tror jag inte att vi behöver diskutera någon längre stund. Svensk läkemedelsindustri gör mycket stora insatser, och man har också, glädjande nog, fått reveny för detta genom att man har hyggliga inkomster, vilket då och då kan noteras på tidningarnas handelssidor. När detta är sagt om läkemedlens stora betydelse och betydelsen inom modern sjukvård, bör det också påpekas att man i nästa samtliga länder av Sveriges typ också diskuterar kostnadsutvecklingen för läkemedel, att nästan samtliga regeringar och parlament funderar över olika åtgärder för att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen och att man på olika håll i världen genomför förändringar i detta syfte. Regeringen har i sin proposition föreslagit en åtgärd som vi har kallat referensprissystem, och avsikten är att spara ungefär 400 milj.kr. per helår. Under det första budgetår som det är aktuellt rör det sig om 200 milj.kr., eftersom vi föreslår att systemet träder i kraft den 1 januari nästa år. Tanken bakom systemet är att när det finns läkemedel som är identiska och för individen, som man säger, biekvivalenta, skall försäkringen ersätta bara det som är billigast. Det handlar inte om att förbjuda några varor, och det handlar inte om att man inte skall få något stöd från samhället om man väljer sådana varor, utan det handlar om att försäkringen betalar bara det som är billigast när det finns flera likvärdiga läkemedel. Självfallet medför detta ökade uppgifter för våra läkare. De kommer att behöva informera patienterna mer än hittills om detta. Man kan möjligen säga att det är märkligt att vi så länge har kunnat ha en sådan ordning att vi inom ramen för sjukförsäkringssystemet betalar 400 milj.kr. mer än vad vi skulle behöva göra. Man kan också fråga sig om något privat försäkringsbolag skulle acceptera sådana villkor att man ersatte varor när det finns identiska som kostar avsevärt mindre. En mycket viktig fråga i detta sammanhang är förstås frågan om patent. Det är klart att hela patentinstitutionen är tillkommen för att slå vakt om möjligheterna till utveckling samtidigt som man vill bevara möjligheten till fri konkurrens med alla de fördelar som den för med sig. Varje form av patentsystem och varje form av beslut om längden som patenten skall gälla handlar om en avvägning mellan å ena sidan den fria konkurrensen, i vilken patenten gör ett ingrepp, och å andra sidan önskemålet om att vara säker på att vi får en sådan tingens ordning att man ute i olika företag m.m. är beredd att satsa på att ta fram nya produkter som vi hoppas skall kunna komma mänskligheten till fromma. Och så är fallet när det gäller det helt övervägande antalet läkemedel. Det har under resans gång hävdats att det skulle bli besvärligt för läkemedelsindustrin om en sådan tingens ordning infördes, då man utomlands inte skulle kunna ta ut det pris som man tar ut, eftersom man ganska snabbt skulle tvingas sänka priserna i Sverige till den nivå som gäller för det billigaste preparatet. Det argumentet bär ju på ytan någon form av trovärdighet i så måtto att man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara sant att varor som säljs i Sverige till ett högt pris inte kan säljas till ett högt pris utomlands om priset sjunker. Man kan i och för sig fråga sig om detta är skäl nog för den svenska socialförsäkringen att bibehålla detta höga pris i Fru talman, det är dessutom på det sättet, vilket har framkommit under ärendets beredning, att det under kommande år knappast finns några produkter som detta gäller. Det finns alltså nästan inga produkter där både patenttiden har gått ut och det finns billiga generika och där man säljer dem utomlands. Det problem som skulle kunna uppstå på denna punkt kommer att uppstå först om några år för den svenska läkemedelsindustrin. När det gäller själva hanteringen av frågan har jag blivit litet förvånad över att Socialdemokraterna är det parti, och såvitt jag förstår det enda partiet, som kommer att rösta emot införandet av ett referensprissystem. Vi hade i början av året en diskussion med anledning av en interpellation av Kent Carlsson. I denna debatt deltog förutom mig och Kent Carlsson även Bo Holmberg tror jag. Där uttryckte jag min förvåning över att Socialdemokraterna inte var mer måna om att se till att göra vettiga besparingar i socialförsäkringssystemet, besparingar som kan genomföras på ett sådant sätt att patienterna inte får det sämre och att statskassan spar pengar, pengar som kan användas till att nedbringa det budgetunderskott som vi har och som ger effekter inte minst på ränteläget i vårt land. Utskottet har efter den noggranna beredning som har ägt rum och efter hörande av flera andra utskott kommit fram till att man vill understryka vikten av att det sker något i patentfrågan och att regeringen ser till att den frågan bevakas. Jag kan från regeringens sida då förstås säga att jag självfallet skall lyssna till utskottet i denna fråga, och det tillkännagivande som jag gissar kommer om en stund från riksdagens sida kommer naturligtvis att tas på fullaste allvar, just med syfte att uppnå denna avvägning mellan å ena sidan behovet av fri konkurrens och å andra sida behovet av att få fram nya produkter. När det gäller patientavgifterna innehöll propositionen en innovation i så måtto att man från regeringens sida föreslog att man inte bara skulle ha ett belopp per utskrivet recept utan att antalet poster på receptet skulle påverka kostnaden för den enskilde. Utskottet har nu valt att ansluta sig till denna princip, men i ganska liten utsträckning, eftersom tillkommande läkemedel utöver ett per recept kommer att belasta den enskilde med en kostnad av 10 kr. Detta förslag kan möjligen vara en rimlig avvägning om man vill pröva något nytt, dvs. att låta varje post kosta något, och inte vill att det skall bli för stor effekt på denna punkt. Att utskottsmajoritetens förslag dessutom leder till att statskassan spar avsevärt mer pengar är ju ingen nackdel sett ur regeringens synvinkel. Det är t.o.m. så, för att anspela på det som Gustaf von Essen sade, att regeringen med viss tacksamhet noterar detta i det läge som statsfinanserna befinner sig i. Högkostnadsskyddet är naturligtvis extremt viktigt inom ramen för en generell välfärdspolitik. Utskottsmajoriteten ansluter sig till den nivå som har föreslagits i propositionen, dvs. att det översta taket för nästa år skall vara 1 600 kr. Därutöver tillstyrker utskottsmajoriteten ett förslag från Socialdemokraterna som, såvitt jag förstår, syftar till större enhetlighet när det gäller högkostnadsskyddet, eller åtminstone till att de landsting som skulle välja en lägre nivå än 1 600 kr. kommer att till staten få betala de kostnader som staten åsamkas på läkemedelskontot. Även detta bidrar förstås till ökade inkomster för statskassan och det offentliga. Detta bidrag från Socialdemokraterna kan vi framföra vår tacksamhet för. I samband med diskussionerna om läkemedlen har en mängd andra förslag förts fram, varav flera är värdefulla, inte minst gäller detta läkemedelskommittéernas arbete som ju har varit mycket lyckosamt inom den slutna vården och som enligt min mening bör få en ökad betydelse inom den öppna vården när det gäller framför allt valet av terapier m.m. Det har ibland i diskussionen framförts att det skulle finnas någon motsatsställning mellan referensprissystemet och läkemedelskommittéernas arbete. Så är icke fallet. Om man vill spara pengar i systemet och få mesta möjliga valuta för skattepengarna behövs båda sakerna. Vi noterar naturligtvis vad utskottet har skrivit på denna punkt. Fru talman! Till sist några ord om tandvården där det mera handlar om att regeringen har anmält hur den ser på frågan och att riksdagen markerar hur den ser på det hela. Vi uppnår nu en besparing i statsbudgeten genom två insatser inom tandvårdsförsäkringen. Därutöver avser regeringen att tillsätta en utredning för att se över den tandvårdsförsäkring som infördes i mitten av 1970-talet. Då var tandhälsan mycket dålig på många håll. Vår förhoppning är att man skall kunna få till stånd en sådan tingens ordning att man ökar stödet till förebyggande insatser och minskar det till reparativa inslag. Detta har bl.a. framförts från tandläkarhåll i den offentliga debatten, och det är ingen nackdel i detta sammanhang. Fru talman! Med tanke på att detta är en proposition som lagts fram av en minoritetsregering är vi glada över det resultat som nu verkar kunna uppnås i riksdagen.
Fru talman! Jag vill ta upp två frågor. Statsrådet uttalar sin förvåning över att vi vill slå vakt om att doktorn skall kunna förskriva den medicin han anser lämplig. Jag sade i mitt inledningsanförande att vi tycker att det är utomordentligt viktigt att doktorn har sitt medicinska ansvar och även ett kostnadsansvar. Dessutom har vi i vår motion tagit upp vikten av att läkemedelskommittéerna skall få ökat ansvar och en sammansättning som är lämplig för det ansvar som de skall ta. I propositionen har man dessutom pekat på, att om patienten inte är riktigt nöjd skall det finnas möjligheter att ansöka om att få behålla den gamla medicinen. Om man då får ett negativt besked, skall man t.o.m. kunna överklaga det beslutet. Jag undrar vad som händer under tiden. Man bygger upp en byråkrati för att pröva frågor som ligger på ett sådant plan att vi enligt min mening inte borde vara beredda att införa en sådan byråkrati. Jag tror på läkarnas ansvar. Det finns avarter bland läkare liksom bland alla andra yrkesgrupper. Men jag har den tilltron, och jag tycker att man inte skall slå till omedelbart när det gäller läkarnas förskrivningsrätt. När det sedan gäller kostnaderna talar vi väldigt mycket om att läkemedelskostnaderna stiger brant och att läkemedlen blir dyrare. Men vi talar aldrig om effekten av de nya och mer effektiva medlen. Se på astma och allerigimedicinen. Hur stora förtjänster gör man inte inom försäkringskassorna genom att inte behöva betala ut sjukpenning för arbetsoförmåga, eftersom människor kan vara i arbete? Se på Astras medicin Losec, som har gjort att antalet magsårsoperationer har sjunkit dramatiskt, och som medfört att människor med olika magbesvär är i arbete. Där har kostnaderna både inom sjukvården och försäkringen minskat. Här borde man göra en sammantagen översyn för att se vilka effekterna är när det gäller de dyrare och mer effektiva läkemedlen och inte bara ensidigt tala om de ökade kostnaderna. Det handlar om samhällsekonomi. Det är viktigt att vi också i sådan här debatt lyfter fram dessa frågor.
Fru talman! Doris Håvik säger att vi inte talar om effekterna av läkemedel utan bara klagar över kostnaderna. Det är förvisso inte sant, vilket t.o.m. märktes i inledningen av mitt anförande alldeles nyss. eftersom jag började med att säga att läkemedlen har stor betydelse för förbättringar inom sjukvården. Jag har i övrigt när det gäller beskrivningen av vad moderna läkemedel kan göra ingen anledning att polemisera mot Doris Håvik. Jag konstaterar att vi är överens på den punkten. Det finns enligt min mening ingen anledning för Doris Håvik eller någon annan att ifrågasätta att jag eller regeringen inte skulle se positivt på den fantastiska utveckling som äger rum bl.a. på läkemedelsområdet. Det är inte den frågan som riksdagen i dag debatterar, utan det är om vi även fortsättningsvis från det allmänna, från socialförsäkringen, skall betala ut 400 milj.kr. mer än vad som är nödvändigt för att få de mediciner som patienterna behöver. Det är den frågan som riksdagen har att ta ställning till här i dag. Jag tycker knappast att frågan befrämjas av allmänna uttalanden om att detta med kostnader kanske inte är så allvarligt. Sanningen är förstås att vi måste se till att få bästa möjliga valuta för varje skattekrona.
Fru talman! Jag fick inget svar på min fråga när det gällde möjligheterna att ansöka att få behålla den gamla medicinen och att man också skulle kunna överklaga ett negativt beslut. Finns det inte bättre vägar att gå? Skulle det inte varit bättre att låta doktorn få behålla ansvaret och i samverkan och förtroligt samtal med sin patient komma fram till bästa terapin? Har inte statsrådet några bekymmer över vad som kommer att hända på apoteken när dessa resonemang kommer att tas upp där? Jag tycker att man slår till dramatiskt och omedelbart. Man kunde pröva en annan väg innan man tog bort dessa möjligheter. De som får sitta emellan blir patienterna.

Fru talman! När jag för litet mer än två år sedan började aktualisera frågan om våra snabbt stigande kostnader för läkemedelsförsäkringen möttes jag och andra av tystnad eller oförståelse. Om det var ovilja, lathet eller ren konservatism som gjorde att inget parti ville ta i frågan om hur vi skulle pressa läkemedelskostnaderna vet jag inte. Sedan dess har kostnaderna både för samhället i stort och för staten ökat dramatiskt. Det som är glädjande med dagens ärende från SfU är att den problembeskrivning jag då gjorde nu ligger till grund för de olika lösningar som förs fram för att minska skattebetalarnas kostnader. Jag hävdade redan 1990 att skattebetalarna betalade mellan 500 milj.kr. och 1 miljard för mycket för läkemedel för vilka patenten löpt ut och där det var möjligt att ersätta dyra originalläkemedel med s.k. Det handlar inte om att ta bort de nya dyra läkemedlen. Det handlar om att se på läkemedlen utifrån det faktum att man kan dela upp dem i två delar. En del består av patenterade nya läkemedel -- givetvis kostsamma, men förhoppningsvis effektiva. Den andra delen består av de äldre läkemedlen för vilka patenten löpt ut och där man faktiskt kan åstadkomma priskonkurrens, och därmed sänka både konsumentens och skattebetalarnas kostnader för läkemedel. Trots att generiska läkemedel måste vara helt identiska med originalen har det funnits ett massivt motstånd mot att förändra försäkringssystemet så att det styr mot användning av de billigare generiska medlen. Industrin har med hög röst hävdat att den stora katastrofen skulle inträffa. Läkarförbundet har varnat politikerna för att på något sätt ge sig på eller försöka styra läkarnas förskrivning osv. Att det nu ligger ett förslag på riksdagens bord om att förändra läkemedelsförsäkringen är mot denna bakgrund och det starka motstånd som funnits en stor bedrift. Biträdande socialminister Bo Könberg bör i ärlighetens namn ges en eloge för att han orkat och vågat lägga fram en proposition i frågan. De förslag till lösningar som har lagts fram av regering och opposition lämnar dock en del övrigt att önska. Den viktigaste delen, det s.k. referensprissystemet, är som grundtanke bra. Men om man utformar det på det sätt som regeringen har valt, och som utskottsmajoriteten stödjer, finns det många risker och problem. Systemet blir som jag ser det centralstyrt och tar i liten utsträckning hänsyn till lokala förhållanden. Det finns en risk för att kroniker blir tvungna att byta läkemedel fyra gånger per år. Systemet kan leda till att små och medelstora tillverkare har svårt att bli kvar eller komma in på läkemedelsmarknaden. De tillverkare som lägger sitt pris på referenspriset och därtill har störst resurser för marknadsföring kommer att bli de stora vinnarna. Systemet minskar de lokala läkemedelskommittéernas betydelse när det gäller ickepatenterade läkemedel. Systemet ökar också risken för att förskrivaren byter från en billig läkemedelsterapi till en betydligt dyrare, och den besparing man vill uppnå kan därmed försvinna. Det alternativ som den socialdemokratiska oppositionen har lagt fram, att man skall utreda frågan vidare och i stället förhandla med industrin om prissänkningar och prisfrysningar, är inte bättre. Man verkar ha lyssnat litet för mycket på läkemedelsindustrin. Industrins taktik har alltid varit att försöka stoppa alla förändringar, och om det inte har lyckats att försöka att se till att förändringarna skjuts så långt som möjligt framåt i tiden. Det är klart att det för industrin handlar om ganska stora pengar. Slipper de förändringar, kan de fortsätta att sälja dyra originalläkemedel trots att betydligt billigare och helt identiska finns. Jag har i stället väckt en motion med förslag till en litet annorlunda lösning. I botten ligger tanken om ett referensprissystem. Men skillnaden från regeringens förslag är dock, att jag vill att de lokala läkemedelskommittéerna skall bli formella försäkringsorgan för den del av läkemedelsmarknaden där patenten har löpt ut. I stället för att ett centralt organ fastställer ett referenspris, bör det arbetet överlåtas till de lokala organen. Där finns kunniga personer i form av farmakologer, läkare, apotekare, sjuksköterskor osv. som kan dessa frågor. Då ges också en möjlighet till flexibilitet. Jag har föreslagit att de skall få ett visst utrymme för att sätta referenspriset. Då går det också att ta hänsyn till de lokala terapitraditioner som finns, och det blir lättare att etablera och behålla informationssamarbete med läkemedelsföretag. Man slipper göra preparatbyten alltför ofta och små och medelstora företag ges större chans att vara kvar eller ta sig in på marknaden. Jag är förvånad över att uskottet och regeringen inte har lyssnat på detta förslag och kompletterat referensprissystemet. Jag tror nämligen att det skulle bli bättre och att man inom professionen skulle känna att man ges en viktig uppgift och roll. Min uppfattning är, efter att ha träffat läkare, farmakologer, apotekare osv. i ganska stor omfattning under våren, att ett sådant system skulle uppskattas av professionen, om det skulle vara bättre än det centralistiska förslag som regeringen står bakom. Jag tycker inte att vare sig regeringens eller det socialdemokratiska förslaget motsvarar de krav som man i dagsläget bör ställa på läkemedelsförsäkringen. Jag kommer därför i mom. 2 att avstå från att rösta, dvs. varken stödja den socialdemokratiska reservationen eller regeringsförslaget. I regeringsförslaget ingår också att patienter som av ett eller annat skäl inte kan byta mellan olika helt identiska ickepatenterade läkemedel skall ansöka hos läkemedelsverket om dispens. Det är ett, som jag ser det, onödigt byråkratiskt och centralistiskt förslag. Risken är stor att läkemedelsverket mycket snabbt kommer att drunkna i dispensansökningar. Ett bättre sätt är att låta läkarna på receptblanketten aktivt markera om utbyte av läkemedel inte får ske och varför han eller hon inte tillåter detta, dvs. en motivering. För patienten skulle detta innebära att man kan få full rabattering av dyrare läkemedel även om billigare och helt identiska finns. Det kan vara bra för en del kroniker, mag och tarmsjuka och allergiker. Läkemedelsverket behöver inte heller belastas med en mängd papper. Risken för att vi skall få ett jättestort läkemedelsverk minskar därmed. Eftersom utskottet i betänkandet inte har berört frågan om dispensförfarandet, läkemedelsverket och substitution, dvs. utbyte på apoteket, vill jag veta vad utskottet egentligen anser i dessa frågor. Jag tycker att det är bra att högkostnadsskyddet höjs till 1 600 kr. per år och att det inte blir möjligt för landstinget att på statens bekostnad sänka det. När det gäller egenavgifterna är jag, precis som en del andra, också litet fundersam över ''120'', ''10'', ''10''. Det är bra om priset för det först köpta läkemedlet höjs. Det gör att det går att komma åt de som plockar ut bara ett eller två läkemedel per år. De får på det sättet vara med och betala för en del av kalaset. Men att behålla 10-kronan kommer inte att ge speciellt mycket pengar men däremot en mängd administration och problem för apoteken. Jag vet att Apoteksbolaget har skrivit till biträdande socialministern och påpekat att det kan bli en mängd problem med att avgöra vilka läkemedel som skall läggas på 10-kronan resp. 120 kronan. Det hade varit bättre att välja en enhetlig avgift, 105 eller 120 kr. Det hade blivit enklare både för patienten och för administrationen. Jag kommer därför att stödja reservation 1 där det föreslås en enhetlig avgift på 105 kr. Industrin har i olika sammanhang varnat för att en förändring av läkemedelsförsäkringen skulle kunna leda till minskad forskning och utveckling av nya läkemedel. Med de förändringar som EG och den europeiska patentorganisationen har på gång, och som regeringen har sagt att man så småningom är beredd att följa, får industrin ett så bra skydd för sina produkter att de har alla möjligheter att få tillbaka de pengar som har lagts ned på forskning och dessutom kunna göra en rätt rejäl förtjänst innan produkten utsätts för konkurrens. Det är också därför som jag i min motion, och i den socialdemokratiska motionen, har påpekat att det behövs ett förstärkt patentskydd. Men däremot när patentskyddet har löpt ut för produkten får man vara beredd, precis som för andra produkter i vårt samhälle, att utsättas för normal marknadskonkurrens. Det finns inte någon som har intresse av att forskningen stoppas. De varningssignaler som industrin har skickat ut är överdrivna, framför allt med tanke på att den svenska läkemedelsindustrin, med mycket forskning, kommer att drabbas litet av referensprissystemet. Det är snarare de utländska importörerna, som bara säljer läkemedel här i Sverige, som kommer att förlora. Jag tycker att det är viktigt att skilja på de svenska och utländska företagen. De svenska bidrar till att se till att Sverige är en framgångsrik nation när det gäller läkemedel och högteknologisk forskning. Om industrin anser att man inte kan klara denna summa på ett par hundra miljoner, kan jag ge ett råd. Industrin har ganska omfattande marknadsföringsbudgetar. Om deras marknadsföringsbudgetar motsvarar ett normalt företag som tillverkar produkter, kan det var fråga om upp till 1 miljard kronor som används för marknadsföring. Det vore nog inte någon större nackdel att kapa 300--400 milj.kr. på den budgeten. Fru talman! En viktig del i arbetet med att minska kostnaderna för läkemedelsförsäkringen är bättre information till förskrivarna. Jag har föreslagit att det skall vara ett obligatorium att informera läkarna om deras förskrivningsmönster och att i den viktiga boken FASS få in prisjämförelser mellan olika läkemedel och terapier. Vad utskottet egentligen tycker om dessa förslag har jag inte lyckats utröna. Det initiativ som utskottet vill att regeringen skall ta kanske inbegriper dessa saker. Eftersom detta inte är speciellt klart vore jag tacksam om någon från utskottet skulle kunna förklara vad som egentligen menas i betänkandet. Fru talman! Slutligen vill jag ta upp frågan om läkemedelskommittéernas framtida roll. Flera talare har visat på hur viktiga läkemedelskommittéerna är och hur bra de kan vara för att hålla igen kostnaderna. Problemet är att om man inte är beredd att ge läkemedelskommittéerna någon makt, inte ge dem några medel så att de kan tillse att öppenvården följer utfärdade rekommendationer, har jag svårt att se hur läkemedelskommittéerna kan stärkas och ges en viktigare roll i framtiden. Problemet i dag är just att de bara kan ge rekommendationer. I slutenvården följs i ganska stor utsträckning dessa rekommendationer, medan följsamheten i öppenvården, både på vårdcentraler och hos privatläkare, är betydligt mindre. Med det förslag som jag har lagt, och som jag hade hoppats på att få stöd för, tror jag att det hade kunnat gå att skapa läkemedelskommittér som kan medverka till en bättre användning av läkemedel och till att hålla kostnaderna nere. Det vore intressant om någon företrädare för utskottet kan kommentera frågan om att ge läkemedelskommittéerna ett större mått av makt så att rekommendationerna inte bara blir rekommendationer. Fru talman! Jag yrkar avslag på utskottets mom. 1 och bifall till reservation 1. I mom. 2 kommer jag att avstå från att rösta.
Fru talman! Det var, som flera gånger tidigare, ett intressant inlägg vi kunde lyssna till när Kent Carlsson diskuterade det som kanske är hans favoritfråga, nämligen frågan om läkemedelskostnaderna, läkemedelsförsäkringen och hur ett svenskt system bör byggas upp. Som riksdagen hörde råder det stora skillnader i hans verklighetsbild och den verklighetsbild som Socialdemokraternas talesman från utskottet har presenterat. Medan Doris Håvik nästan anklagar regeringen för att bry sig om kostnadsutvecklingen i läkemedelskonsumtionen, är utgångspunkten i diskussionen för Kent Carlsson att kostnaderna är snabbt stigande. Regeringen har gjort bedömningen, som jag har nämnt några gånger, att 400 milj.kr. per helår skulle kunna sparas på ett förslag som beaktar möjligheterna att efter patenttidens utgång förskriva identiska läkemedel som är billigare. Kent Carlssons beräkning utgör, som han nu uppgav och som han tidigare framfört, en besparing på 500--1 000 milj.kr. om året. Jag vill också passa på att tacka Kent Carlsson för de vänliga orden när det gäller mitt ansvar för den proposition som är framlagd och som riksdagen nu diskuterar. Det är uppenbart att Kent Carlsson tycker att referenspriserna är bra som idé. Sedan har han valt en egen variant som skulle innebära att de lokala läkemedelskommittéerna blev något slags försäkringsorgan i ordets egentliga mening. Det kan väl finnas poänger i ett sådant förslag. Samtidigt förefaller det mig, och också utskottets majoritet, gissar jag, som ett mera krångligt förslag, att man skulle ordna med nya organ runt om i Sverige, som skulle ha helt andra befogenheter än vad de har haft hittills. Jag noterar också att Kent Carlsson säger att det socialdemokratiska förslaget inte är bättre än regeringsförslaget. Men om man lyssnar på hans inlägg får man intrycket att han tycker att regeringens förslag är avsevärt bättre än Socialdemokraternas förslag på denna punkt. Han behöver förstås inte kommentera det, om han inte vill. Jag har svårt att dra någon annan slutsats av hans agerande under de senaste åren och även av hans anförande i kammaren i dag. Kent Carlsson har ju varit pionjär i dessa frågor. Om jag förstår det rätt tänker Kent Carlsson att avstå i voteringen om ett referensprissystem och det socialdemokratiska förslaget. Det är att på något vis göra det som han själv tycker är det bästa till det godas fiende. Om jag skall säga någonting personligt, tycker jag att det är litet tråkigt att pionjären Kent Carlsson skall avstå i voteringen den dag riksdagen äntligen gör någonting åt det som han har arbetat för i så många år.
Fru talman! Jag får också tacka för de snälla orden, att jag skulle ha varit pionjär. Jag har tyckt det vara viktigt att skapa ett system som bygger på det unikt svenska, dvs. läkemedelskommittéerna. En förändring av detta slag kan lätt skapa ganska stora motsättningar och reaktioner från förskrivarnas sida. Som jag har sagt i mitt anförande finns det en ganska stor risk att förskrivarna väljer att gå ifrån de billigare, något äldre preparaten och i stället väljer patenterade originalläkemedel och en dyrare terapi. Skall man ha professionen, förskrivarna, med sig är det viktigt att man skapar ett system där de känner att de finns med och kan styra och ställa under kostnadsansvar. Det är därför jag har kritiserat regeringens referensprissystem. Det tar inte tillräcklig hänsyn till professionen. Det vore bra om man kunde hitta en kombination mellan idén om ett referensprissystem och de lokala läkemedelskommittéerna, som är det unika på den svenska läkemedelsmarknaden. Det handlar inte om att skapa nya organ. De finns redan på plats. Vi har läkemedelskommittéer i hela landet. Vi skall bara ge dem en formell roll och en del makt, som gör att de kan se till att kostnaderna kan hållas nere när det gäller icke patenterade läkemedel. Det förslag som förs fram i den socialdemokratiska motionen, att man skall förhandla med industrin, tycker jag är dåligt. Jag kanske inte underströk det tillräckligt. Det är bara att skjuta frågan framåt i tiden. Jag tycker att man har lyssnat alldeles för mycket på industrin och dess försök att på alla sätt antingen stoppa eller fördröja förändringar. Om regeringen och utskottsmajoriteten hade lyssnat mera på de modifieringar och förbättringar som jag har försökt att bidra med, hade jag i dag kunnat rösta på förslaget till referensprissystem. Men man har inte lyssnat, och jag kan inte stödja ett förslag som jag tycker är halvfärdigt.

Fru talman! Precis som jag sade i min förra replik är det väl att man uttalar sig välvilligt om läkemedelskommittéerna, om att deras roll skall utvecklas. Man ger regeringen uppdraget att gå vidare. Vad jag försöker se på är hur mycket substans det finns, hur långt man är beredd att gå för att ge läkemedelskommittéerna den roll jag tycker att de skall spela i försäkringen och vid val av terapier. Jag kan inte upptäcka att man där är beredd att gå så långt som jag tycker är nödvändigt och ge läkemedelskommittéerna viss makt när det gäller att styra förskrivarna i öppenvården med ekonomiska medel. Det andra som jag tog upp gällde dispensförfarandet. Jag är rädd för att risken är uppenbar att läkemedelsverket den 2 januari 1993 kommer att ha 10 000, eller fler, ansökningar om att få gå förbi referensprissystemet med det system som regeringen och utskottet ställer sig bakom. Det kommer att ta tid att behandla dem. Det är ett onödigt byråkratiskt system. Det kommer att kosta oss en mängd pengar, och det kommer att bli besvärligt för patienterna. Där borde man kunna hitta en annan lösning. Jag har beskrivit en sådan i min motion där man ger läkarna en möjlighet att på receptblanketten markera att man här inte får byta läkemedel. För att göra det litet besvärligt skall läkaren behöva motivera detta, men också för att läkaren då måste tänka igenom sitt beslut innan han förbjuder substitution. Fru talman! Avslutningsvis tycker jag också att det är bra att man har kommit så här långt med förändringar. Det är nödvändigt att titta på kostnaden och hålla ner den på alla områden inom socialförsäkringen. Detta är ett område där det finns möjlighet att faktiskt spara en hel del pengar utan några medicinska konsekvenser för patienten. Inom några år kommer vi nog att se att besparingen inte bara är 300--400 milj.kr., utan att den kommer att vara betydligt större. Jag tror att det är bra. Då kan vi använda skattebetalarnas pengar till andra viktiga saker.

Fru talman! Många bollar har varit i luften när det gäller referensprissystemet. Inte mindre än fyra utskott har varit involverade i beslutsprocessen. Jag anser att den slutprodukt som vi nu skall rösta om har blivit bra, även om det finns en del punkter som jag skulle vilja ha bättre. Ny demokrati kommer alltså att yrka bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande Leif Bergdahl redan talat om att vi kommer att yrka bifall till reservation 3. Vi tycker att det är en förbättring att det har blivit 120--10--10 i stället för 90--30--30. Jag tror att det var Kent Carlsson som framförde åsikter om tiokronan. Jag tycker dock att den är bra därför att man som läkare ofta blivit tillfrågad: Kan jag inte få det och det också, när doktorn ändå håller på och skriver? Då är tiokronan en viss spärr, men spärren är så pass liten att patienten inte avstår från att få värdefull medicin. Detta är naturligtvis en avvägningsfråga. Jag tycker att 120--10--10 är bra. Det är rättvist. De långtidsfriska patienterna som mer sällan behöver mediciner betalar mer och de kroniskt sjuka betalar mindre. Dessutom sparar man pengar till statskassan, vilket inte kan vara en nackdel. Högkostnadsskyddet som höjdes mycket måttligt är också en fördel. Det drabbar inte de kroniskt sjuka så hårt. Bestämmelsen att landstinget inte skall kunna sänka i vissa områden gör att man ändå inte förlorar pengar. När vi sedan kommer till referensprissystemet har det funnits många olika åsikter. Industriförbundet har haft en åsikt och Läkarförbundet en. Vi har läst departementets olika utredningar. Där har det funnits andra åsikter. Läkemedelsindustrin har också haft många åsikter. Jag har försökt att läsa igenom detta så gott jag har kunnat, men det är mycket förvillande. Jag tror ändå att förslaget, som det nu ligger, är så pass bra att vi kan stödja det. Det har framkommit en del synpunkter, bl.a. från Kent Carlsson, på att förslaget inte är till räckligt enkelt. Det är för krångligt. Jag håller med om att licensansökan är för krångligt. Man skulle mycket väl kunna låta läkaren skriva ett ''sic!'' efter i stället. Det innebär att om jag överskrider en maximaldosering skriver jag ''sic!''. Det innebär att jag har noterat att jag överskridit, men att jag gör det i alla fall. Om jag gör det för många gånger får Bo Könberg komma och fråga mig varför det är så många undantag. Detta vore ett mycket enklare förfarande än att skicka alltihop till läkemedelsverket för bedömande. En annan besparing skulle man kunna göra genom att låta de väl fungerande läkemedelskommittéer som finns i ett område få ta ställning, i stället för att skicka allting centralt till läkemedelsverket. Det var Kent Carlsson också inne på. Sedan skulle jag vilja kommentera patentåren. Jag anser att det är en av de viktigaste sakerna. Där håller jag med Doris Håvik om att man här måste studera effekten i Europa ordentligt. Man skulle kunna reservera sig och hålla frågan öppen och se till att det blir en EG-anpassning. Jag ser med tillfredsställelse att det har blivit en mycket starkare skrivning när det gäller patentåren och EG anpassningen än det var tidigare. Fru talman! Som jag redan tidigare har sagt kommer vi att yrka bifall till hemställan i SfU13

Fru talman! Liselotte Wågö tog upp flera viktiga frågor inom tandvårdsområdet och tandvårdsförsäkringens område. En av de frågorna gällde det nuvarande s.k. landstingsmonopolet för barn och ungdomstandvård. På vissa håll i landet har man redan genomfört lokala förändringar på den punkten. Exempelvis i det landsting jag råkar känna till bäst, här i Stockholm, har möjligheten att anlita privattandläkare funnits sedan mycket lång tid tillbaka, om föräldrarna så önskat. Jag vet också att man på flera håll i landet diskuterar något slags tandvårdspeng för barntandvården. Jag är övertygad om att man då gör på ett sådant sätt som Liselotte Wågö och jag är överens om, nämligen fortsätter att betona det förebyggande arbetet så förtjänstfullt som man har gjort genom åren inom landstingens barn och ungdomstandvård. Det kan också finnas anledning att se över hur vi skall ha det med antalet tandläkare i landet. Det är väl rimligt att den frågan kommer upp efter det att vi har tagit ställning till tandvårdsförsäkringen, för den kan ju komma att påverka det hela. Etableringsbegränsningen avser vi att se över från regeringens sida. Vi avser t.o.m. att lägga fram förslag innan vi möter väljarna nästa gång, dvs. under den här mandatperioden, om att helt ta bort begränsningen. Min förhoppning är att vi skall kunna göra det parallellt med införandet av en reformerad eller ny tandvårdsförsäkring. På den senare punkten uttryckte Liselotte Wågö intresse för att vi skulle tillsätta utredningen skyndsamt. Jag tror t.o.m. att hon använde uttrycket bums. Min bedömning i dagsläget är att regeringen kommer att kunna göra det före midsommar, och jag hoppas att detta någorlunda uppfyller kravet på bums.
Fru talman! Jag skall ta upp två av de punkter som Liselotte Wågö talade om. Nu kom statsrådet Könberg till tals före mig och framhöll att landsting har anlitat tandläkare även inom privatvården för barn och ungdomstandvård och att den möjligheten har funnits under lång tid, om så har bedömts lämpligt. Å andra sidan vill jag nämna att när vi var på Tandläkarförbundet, där vi träffade både privattandläkare och offentligtandläkare, pekade man på vikten av en samlad bedömning, som man ansåg att det var svårt för privattandläkare att göra. Man sade att det inte bara är tandhälsan det handlar om, utan den som handhar barntandvården skall också följa upp hälsotillståndet i samarbete med bl.a. barnavårdscentralen och skolan. Man skall ha tillgång till den totala bilden av barnet för att nå ett bra resultat. Privatläkarna är också intresserade av att inte få in alltför många barn i sin praktik, eftersom de tar litet för mycket tid i anspråk. Barnen får ju behandlas på ett helt annat sätt än de vuxna. Det är vidare ganska intressant att jämföra kostnaderna per timme. Det gäller inte minst i Hallands läns landsting, Liselotte Wågös hemlandsting, där Kungsbacka tog över folktandvården och drev den i privat regi. Man drev verksamheten på detta sätt under ett år, och sedan gick man i konkurs. Detta har skett alldeles nyligen, och anledningen var den att man inte ansåg sig ha kostnadstäckning för det arbete som man utförde. Hur läget är just nu vet jag inte -- det kanske Liselotte Wågö känner bättre till -- men i varje fall hade man inte när man startade tagit reda på vilka kostnader man hade inom folktandvården, utan man satte ett pris som sedan visade sig inte hålla. Detta kan ju vara bara en enstaka företeelse, men det låter som litet mera ivrigt än genomtänkt.

Fru talman! Jag skall bemöta det angrepp på Ny demokrati som Liselotte Wågö gjorde med beskyllning för populism och kritik mot vårt förslag att återbäringsnivån inte skall sänkas upp till 3 000 Det var inte fråga om någon populism. Det har kanske förekommit något i den vägen inom Ny demokrati förut, men jag kan som bevis anföra att vi inte har slagit på trumman och gått ut med någon pressrelease och att vi inte har kontaktat några journalister i frågan. Vårt reservationsförslag har såvitt jag förstår inte nått utanför det här husets väggar. Jag har diskuterat denna fråga med många tandläkare, och de säger att en sådan sänkning motarbetar sig själv. Man sparar inte in några pengar, eftersom folk går mindre till tandläkaren. På lång sikt får man kanske rent av en negativ effekt av denna besparing. I detta fall är det alltså inte fråga om någon populism.

Fru talman! Jag håller med om mycket av det som Liselotte Wågö har anfört här i dag. Hon har sagt många bra saker, men i den här frågan har vi bundit oss redan på ett tidigt stadium. Vi vill inte ha en höjning av tandvårdstaxan. Vi tycker dessutom rent sakligt, efter konsultation av ett stort antal tandläkare, att vi inte har kunnat gå er till mötes på denna punkt. Men vi har ju kommit överens på så många andra punkter att jag tycker att vi kan vara nöjda ändå.

Fru talman! Den svenska läkemedelsindustrin har, som många konstaterat, sedan länge haft en lyckosam utveckling. Att kunna öka exporten kraftigt även nu under den internationella lågkonjunkturen är imponerande; exporten är nu mer än fyra gånger större än importen av läkemedel. Men den utländska läkemedelsindustrin har trots detta betydligt mer än hälften av den svenska marknaden, och det säger en del om hur differentierad läkemedelsindustrin är och måste vara -- även stora företag är specialiserade på ett begränsat antal sjukdomar. En faktor som man inte skall glömma bort när man ser på den positiva utvecklingen för svensk läkemedelsindustri är den roll som den skattefinansierade delen av samhället spelat. Jag vill peka på det goda samarbetet sedan årtionden med universitetens grundforskare, under senare år bl.a. manifesterat genom adjungerade professorer. Jag vill också nämna alla de resurser som sjukvårdshuvudmännen, huvudsakligen landstingen, ställt till förfogande för kvalificerad klinisk utprövning av nya läkemedel. Det referensprissystem som vi nu skall besluta om bör leda till ett ökat prismedvetande för såväl läkare som patienter och allmänhet, och därmed en ganska betydande besparing av skattemedel utan att behandlingsresultaten försämras. Initial och övergångsstörningar, liksom andra tänkbara problem bör kunna bemästras, men skall givetvis noga följas. Inte heller kan det bli något allvarligt hinder för fortsatta framgångar för svensk läkemedelsindustri, men även där måste utvecklingen följas. Viktigt är ju att vi snart får förlängd patenttid. En positiv effekt av referensprissystemet som kan förutses är att intresset att saluföra generika på den svenska marknaden bör öka. Det är ganska anmärkningsvärt att det i dag finns endast ett åttiotal generikasubstanser av totalt ca 900 aktiva substanser som saluförs. Förmodligen kommer även våra svenska stora läkemedelsindustrier att saluföra generika i större utsträckning i framtiden. Inte minst från anställda på apoteken, men också från Apoteksbolaget, har det givits tips om hur utgifterna för läkemedel kan minskas. Man vet bl.a. att en hel del av de läkemedel som köps ut inte används. Den ökade patientavgift vid köp av läkemedel som föreslås i utskottets hemställan skiljer sig från departementets förslag. Redan i fördiskussionerna till budgetförslaget, dvs. under november och december förra året, började vi som representerar regeringspartierna i utskottet att diskutera den modell som nu är utskottets. Redan då och flera gånger senare har vi haft samråd med departementet om detta. Vi ser nämligen vår modell som mer skonsam mot dem som använder många läkemedel, dvs. framför allt de äldre. En betydligt större del av den ökade kostnaden läggs på dem som är tillfälligt sjuka. De behöver vanligen endast en eller ett par mediciner. Vi ser givetvis detta som fördelningspolitiskt bättre. Vår modell ger också större besparingar, ca 100 miljoner mer. Detsamma gäller förslaget att de landsting som väljer ett lägre högkostnadsskydd än 1 600 kr. själva får stå för mellanskillnaden. Även detta ger för nästa budgetår en besparing på nästan 100 miljoner utöver departementets förslag. Vi ser dessa initiativ som riktiga, eftersom vi i regeringspartierna är mycket medvetna om behoven av att spara, inte minst i de blödande socialförsäkringssystemen. Detta är nödvändigt för att vi skall få rätsida på den ärvda, sjuka samhällsekonomin. Genom det här föreslagna ytterligare sparandet kan vi spara något mindre på andra områden, där besparingar skulle bli ännu mer smärtsamma för dem som drabbas. Doris Håvik efterlyste en fullständig samförståndslösning i läkemedelsfrågorna i utskottet. Jag vill erinra om att vi förde samtal med Tyvärr stod vi för långt från varandra på några punkter, vilket ju visar sig i utfallet. Men även vi hade gärna velat ha en fullständig samförståndslösning. Ny demokrati har i utskottet anslutit sig till våra förslag, som därmed är utskottets förslag under dessa moment. Några regelrätta förhandlingar med Ny demokrati känner jag och andra inte till, men vi har berättat vad vi har kommit fram till och är tacksamma över att Ny demokrati har ställt upp. Det är därför ganska anmärkningsvärt att tidningar runt om i landet dagen efter det att utskottet fattat sitt beslut ger Ny demokrati äran av detta sparande och skriver: ''Förändringen som skett genom överläggningar inom utskottet med ny demokrati...'' och ''På detta sätt hjälper Ny Demokrati regeringen att spara 200 miljoner mer på läkemedelsinköp än vad statsrådet Bo Könberg avsett.'' I TV:s Rapport framhålls dessutom att Ny demokrati genom att föreslå en större besparing än en gång givit ett fp-statsråd en knäpp på näsan. Man nämner däremot inte i massmedia att Ny demokrati samtidigt har gått emot utskottets och departementets förslag om en sänkning av ersättningsnivån i tandvårdsförsäkringen i lägsta kostnadsintervallet, som ju nyligen har debatterats här i kammaren. Detta betyder att det totalt inte hade blivit någon besparing alls utöver departementets förslag, om Ny demokrati hade fått råda i utskottet. Än en gång besannas det som Dagens Nyheter skrev i en ledare för några månader sedan: ''Den massmediala utdelningen av seriöst riksdagsarbete är minst sagt begränsad.'' Förvisso är det vanligen andra egenskaper och andra budskap som i första hand fångar massmedias intresse och som ger rubriker. Jag hade också tänkt kommentera Kent Carlssons anförande i några avseenden, men min talartid är ute. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Den massmediala utdelningen av diverse åtgärder kan man naturligtvis inte på förhand veta något om. Jag kan garantera att jag själv icke har varit i kontakt med en enda journalist eller TV-reporter i detta ärende, utan vi har fått all denna positiva press gratis. Men jag tycker det är bra, eftersom vi har fått så mycket negativ press i onödan. Den positiva pressen skall väl till slut väga upp den negativa. Vi har i varje fall inte aktivt deltagit i någon som helst propaganda vad gäller våra insatser i utskottet. Det kan jag garantera.

Herr talman! Med risk för att upprepa mig vill jag vad gäller de ekonomiska kalkylerna än en gång konstatera att den person som såvitt jag vet mest har arbetat med dessa frågor inom Bo Holmbergs eget parti gör en bedömning som ligger åt rakt motsatt håll mot den som Bo Holmberg försöker få riksdagen att tro är självklar. Vi tycker förstås det är utmärkt med hearings i riksdagsutskotten. Det är ett bra sätt att få information. Men till slut måste utskotten och riksdagen göra samma sak som regeringen, nämligen väga samman olika argument. Detta förslag förefaller innebära ett av de mest smärtfria besparingar som riksdagen kan göra om man vill hjälpa till att nedbringa budgetunderskottet. Vi minskar socialförsäkringssystemets utgifter med ca 400 milj.kr. -- eller, om Kent Carlsson har rätt, på sikt med mellan 500 och 1 000 milj.kr. per år -- samtidigt som patienterna får de mediciner de behöver. Jag undrar vilken annan besparing som skulle kunna vara i närheten av detta.

Herr talman! Jag måste som utskottsordförande faktiskt inlägga en protest gentemot Bo Holmbergs påstående att utskottet inte skulle vara berett att ta en generalorder. Kommer detta påstående av egen erfarenhet som statsråd, Bo Holmberg, eller är det av erfarenhet som vice ordförande i ett utskott, där Bo Holmberg har upplevt att det har sagts från regeringens sida att så här skall det vara? Jag tror inte att nuvarande regering skulle kräva av riksdagens utskott att agera på det sättet. Som framgår av utskottsbetänkandet har vi ändrat regeringens förslag på en rad punkter. Det har här talats om knäpp på näsan och annat. Vi har också bl.a. godtagit en del av de socialdemokratiska förslagen. Jag tycker det är viktigt att säga detta. Är det ett rättvist förslag? frågar Bo Holmberg. Vi tycker det, och det har sagts av flera talare här. Förslaget ger något ökad kostnad i initialskedet men lägre kostnad senare, vid ytterligare inköp. Det anses som ett fördelningspolitiskt mer rättvist förslag, som vi har antagit från utskottets sida. Bo Holmberg refererar till den hearing vi hade. Ett utskott jobbar under mycket lång tid. Vi har förvisso haft åtskilliga hearings efter denna första som vi hade gemensamt. Utskottet har varit hos olika organisationer, och läkemedelsföretagen har gästat utskottet osv. Det har hänt en hel del under vägen. Jag skall villigt erkänna att vi har varit tveksamma till ett referensprissystem. Men så småningom, när vi inhämtat uppgifter från alla håll, har vi kommit fram till att förslaget är riktigt på den punkten. Jag tycker också att det visst är viktigt att lyssna på partsrepresentanter, men det är också viktigt att lyssna på riksdagens övriga utskott, där en majoritet ändå stöder grundmeningen i det förslag som nu är utskottets. Så är det med t.ex. socialutskottets majoritet, näringsutskottet och lagutskottet, där det t.o.m. är enighet. Alla de synpunkter som dessa viktiga utskott har lagt fram har beaktats i utskottsbetänkandet. Det skulle vara viktigare att göra en överenskommelse med industrin om prissänkning, säger Bo Holmberg. Mig veterligt har det aldrig under de 13 år jag har arbetat som ledamot i Sveriges riksdag förekommit att vi ifrån riksdagens sida gått ut och förhandlat med företag. Som det har sagts från olika håll värdesätter vi industrin oerhört högt från den borgerliga regeringens och riksdagsmajoritetens sida. Men inte kan riksdagen förhandla och ta för givet att detta är förslag som håller. Jag vill nog säga att det har varit så mycket diskussioner och funderingar i detta ärende att det är synnerligen väl utrett. Det förslag som nu föreligger har också en stor majoritet bakom sig.

Herr talman! Bo Holmberg, Kent Carlsson och andra har pläderat hårt för mera makt åt de lokala läkemedelskommittérna. Det finns även förslag att koppla dessa till referensprissystemet. Jag tror att det finns en stor fara i att man därmed skulle gå för nära de enskilda läkarnas medicinska integritet, som jag vill kalla det. Det måste finnas en individuell frihet i förskrivningen. En läkare måste få ha en personlig profil. Det ger betydligt bättre behandlingsresultat. Detta att koppla lokala läkemedelskommittéer till referensprissystemet måste rimligen också ge en betydligt större byråkrati. Dessutom finns det risk att det blir skillnader regionalt när det gäller läkemedelsanvändning. Vid en spridning blir det alltid så att man på vissa håll får en icke-optimal effekt, i det här fallet på läkemedelsanvändningen. Vi har pläderat för att återinföra information till läkarna över deras förskrivningsprofil. Men det är viktigt att betona att detta inte får vara tvingande. De skall inte vara tvungna att ändra sig, såvida det inte är fråga om missbruk av indikationer och sådant. Det är också viktigt att i detta sammanhang betona att patienternas sekretess och integritet inte får gås för nära i ett sådant system.

Herr talman! Pontus Wiklund har missförstått mig och vårt alternativ. I den socialdemokratiska motionen föreslår vi inte att man skall ha ett referensprissystem eller att man skall koppla det till försäkringen. När jag hör Pontus Wiklunds argumentering om farhågorna inför ett referensprissystem undrar jag hur han kan stödja regeringens förslag. Det är precis de farhågor Pontus Wiklund kommer med som gör att vi inte vill ha det. Läkarförbundets representant höll ett inlägg på Läkaresällskapet likaså. Så jag förstår inte hur Pontus Wiklund kan rösta med regeringens förslag efter denna replik.

Herr talman! Jag tänkte ge en replik på Bo Holmbergs anförande. Debatten om läkemedelskommittéerna trodde jag att vi förde grundligt för en och en halv timme sedan, men den har återuppstått. Jag var mest intresserad av att kommentera Bo Holmbergs resonemang om processen i utskottet. Jag har just sett det som en process. Vi fick redan i höstas aviseringar om hur regeringen tänkte sig ett förslag om läkemedelsförmånerna, och sedan har det varit diskussioner inom utskottet, en hearing tillsammans med socialutskottet, vi har fått besök vid andra tillfällen, och vi har själva gjort besök på olika håll, t.ex. på Apoteksbolaget och hos läkemedelsbranschen. Detta har sammantaget så småningom lett fram till just det förslag som nu ligger. Jag delar Bo Holmbergs uppfattning att det vid den hearing som vi hade i många avseenden framkom synpunkter som var kritiska mot regeringens förslag. Men vi har lämnat det stadiet, och vi har gått vidare. Vi har tagit upp en hel del synpunkter som ni själva har anfört i era motioner och som har diskuterats inom regeringskretsen, och så småningom har vi landat på det här förslaget, som vi tycker är bra. Det har varit en mycket intressant process, och utskottet har varit mycket öppet för förslag och synpunkter från olika håll. Därmed tror jag att man kan säga att det här förslaget är väl genomtänkt och dessutom ger större besparingar än vad regeringen har föreslagit. Och jag är säker på att Bo Könberg och Anne Wibble är nöjda med det resultatet.

Herr talman! Vi behandlar nu förslag till en ny läkemedelslag. Utskottet har i enighet gjort en del förtydliganden och tillägg, och det visar att förslaget inte har varit till alla delar övertänkt. Vi socialdemokrater menar att det fortfarande efter utskottsbehandlingen finns brister. Det gäller tre områden: kontroll av naturmedel och antroposofiska medel, barns medverkan vid läkemedelsprövning och åtgärder mot läkemedelsberoende. Frågan om naturmedel och de antroposofiska medlen har inte lösts i propositionen. Det är en stor brist, och det är förvånande, efter alla turer som har varit. På 70-talet var frågan om THX mycket långdragen och kontroversiell, även här i riksdagen. Människor sökte sig till herr Sandberg i Aneby för att få behandling med THX, och diskussionens vågor gick höga ute i landet om nytta resp. farlighet och skada. Människorna brydde sig inte om det, utan de sökte den behandling som de trodde på. Hanteringen var olaglig, vilket var ett bekymmer. 1981 kom injektionslagen för att lagligt reglera detta område. Sedermera har ytterligare preparat, Alternativmedicinkommittén fick uppdraget att med förtur se över injektionslagen, och den fann att lagen hade fungerat bra. Kommittén föreslog att lagen skulle permanentas, men med ett tillägg, och det var att regeringen fick möjlighet att genom dispens godkänna antroposofiska läkemedel för injektion, för att Vidarkliniken skulle kunna bedriva verksamheten med sin speciella inriktning. Medlen i fråga är länge använda, bl.a. i Tyskland, utan att några allvarliga risker har kommit fram. Erfarenheterna här är lika. Dispensmöjligheten var en tillfällig lösning i en tid med väldiga motsättningar. Nu hade det varit möjligt att åstadkomma en stabil och varaktig lösning i denna lag. Nu är det i stället så, att när denna lag träder i kraft upphör injektionslagen att gälla. Det bäddar för problem. Vidarklinikens verksamhet är hotad. Jag kan inte förstå varför regeringen inte har passat på att lösa dessa frågor nu. Alternativmedicinkommittén har lagt fram förslag som kunde ha tagits till vara. Den har noga satt sig in i ämnet. Ledamöterna var också helt eniga. Jag kan passa på att påminna om att Blenda Littmarck, f.d. moderat riksdagsledamot, gjorde ett mycket engagerat arbete i dessa frågor. Det är en viktig valfrihetsfråga för många människor att kunna välja den vård och behandling som ges på Vidarkliniken och av antroposofiska läkare. Kom ihåg att det är legitimerade läkare vi talar om. Nu noterar utskottsmajoriteten att regeringen planerar att skriva en förordning för att klara detta i väntan på EG. Utskottsmajoriteten förutsätter att användningen av antroposofiska medel inte försvåras. Det är en låg ambitionsnivå, och tveksamheten till att lösa frågan skiner också igenom när man skyller på EG. Vi måste väl ha någon mening själva. Inom EG, bl.a. i Tyskland, används dessa medel sedan länge sida vid sida med traditionell sjukvård. Vi socialdemokrater har respekt för att en del människor vill välja vård som skiljer sig från den traditionella. Människor kan ha många orsaker till det. Det kan vara en annan livsåskådning eller hopp om hjälp som man inte kunnat få på annat håll inom sjukvården. Man kan ha ett hopp i en svår situation. Här behövs det inte statligt förmynderi. Det behövs bara regler som hindrar geschäft och som garanterar att säkerheten är på en acceptabel nivå. Jag vill uppmana regeringen att ta till sig detta och komma med förslag som bygger på alternativmedicinkommitténs förslag. Det är ett förslag som främjar valfriheten för den enskilde och som tar hänsyn till att människor kan tycka olika. Jag yrkar bifall till vår reservation 1. Vi har också synpunkter och förslag när det gäller barns medverkan i läkemedelsprövning. Jag vill först säga att jag har mycket stort förtroende för etiska kommittéers arbete och för forskares arbete i allmänhet. Vuxna bestämmer själva om de vill delta i sådana här försök. De avgör också om de av någon anledning vill avbryta ett försök. Barn bestämmer inte själva, utan föräldrarna gör det i deras ställe. Det medför faktiskt en risk att barnen kommer i kläm mellan olika intressen -- forskarens intresse för sina forskningsresultat, föräldrarnas intresse av att barnet deltar för att få en möjlighet till behandling, kanske i en svår situation, och möjligen även ekonomiska intressen. Det uppstår här svåra etiska frågeställningar som behöver belysas och diskuteras mer i vidare kretsar. Barns rätt och integritet måste hävdas. Barn får inte utsättas för plåga eller obehag utan att hänsyn tas till barnets reaktioner. Barnen måste respekteras och deras reaktioner måste kunna leda till att försök avbryts. De personer som skall utföra kliniska läkemedelsprövningar bör därför ha utbildning i etiska frågor, särskilt om hur barns reaktioner och beteenden skall tolkas, så att barns vilja respekteras så långt som möjligt. Så är det inte i dag. Vi föreslår att en sådan utbildning skall vara obligatorisk för dem som deltar i forskning med barn. Det är många gånger en forskningssköterska som möter barnet direkt och som står mitt uppe i intressekonflikten: barn-forskare-förälder. Vi tycker också att det behövs ökad forskning kring barns medverkan på detta område, och jag yrkar bifall till reservation 2. I socialutskottet har vi tidigare krävt förslag från regeringen för att man skall komma till rätta med läkemedelsberoende och missbruk av läkemedel. Vi hade då en annan regering än den som regerar i dag men vi har ändå i utskottet varit eniga om våra tillkännagivanden. Vi har ansett att detta är mycket viktiga frågor. Vi har sagt att förslag på detta område inte behöver vänta på att läkemedelslagen skall bli klar. Problemet är så väl känt. Det är ett stort problem för såväl enskilda som samhället. Nu skall det sägas att efter våra tillkännagivanden har det hänt en del på detta område, men detta är långt ifrån tillräckligt. Vi socialdemokrater ser med mycket stor förvåning på att frågor om läkemedelsberoende över huvud taget inte har berörts i den här propositionen. Det är anmärkningsvärt. Det är lika förvånande att utskottsmajoriteten har låtit sig nöja med detta. Har intresset för dessa frågor tappats bort i och med regeringsskiftet? Herr talman! Vi är inte nöjda med detta. Det finns många motioner med förslag som bör tas till vara, och jag yrkar bifall även till vår reservation nr 3. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till alla våra tre reservationer, eftersom jag vill ge ledamöterna möjligheter att i en votering vända på majoriteten i dessa tre viktiga frågor: att få en varaktig lagstiftning när det gäller naturmedel och antroposofiska medel, när det gäller barns medverkan i kliniska prövningar och i fråga om åtgärder mot läkemedelsberoende.

Herr talman! Leif Carlson tar EG som utgångspunkt för att man i dag inte skall behöva lösa frågorna om antroposofiska medel och naturmedel. Jag tycker att vi har behandlat dessa frågor under så många år här i Sverige att vi nu borde ha en klar uppfattning och kunna få en klar lagstiftning om hur vi själva vill ha det. Så osäker som frågan om EG är just nu, tycker jag att det verkar mycket oklokt att vänta med dessa frågor. Det befrämjar inte säkerheten för patienterna. Jag lovar att vi socialdemokrater värnar lika mycket om patienternas säkerhet som majoriteten gör. Vi anser dock att man skall ge människor utrymme att välja den vård och behandling som de vill ha, om det kan ske under betryggande former. Det anser jag att det gör när legitimerade läkare står för behandlingen. Det har inte heller framkommit några allvarliga brister under den tid sådan behandling har skett här i Sverige. När det gäller de särskilda krav som kan ställas på dem som arbetar med forskning med barn, ställs i denna lag särskilda krav på dem som utarbetar dokumentation i ärenden om godkännande. Det ställs också krav på den som ansvarar för tillverkning eller import av läkemedel. Varför skulle man då inte kunna ställa krav på dem som arbetar med forskning med barn? Det finns faktiskt utbildning i sådana etiska frågor, vilket jag talade om i mitt anförande. Det skulle väl kunna vara obligatoriskt för dem som arbetar med så känsliga frågor? Barn kan inte hävda sin rätt särskilt bra själva. Därför måste vi andra göra det. Därför har vi kommit med förslag i vår reservation. Beträffande åtgärder mot läkemedelsberoendet skulle jag vara glad om det kom förslag i höst. Det är sannerligen på tiden. Men medge att det är mycket konstigt att man inte med ett ord har nämnt något om dessa problem i läkemedelslagen.
Herr talman! Det väsentliga är nu att vi kan garantera de som behandlas vid t.ex. Vidarkliniken att behandlingen fortsätter på samma sätt. Men när man väl får en permanent lagstiftning, vilket vi bör få snart, är det väsentligt att den är i samklang med lagen i våra grannländer, så att man inte skall behöva åka fram och tillbaka. Vi vet i dag att man är så gott som klar med lagstiftningsarbetet, men att man har fått problem rörande preparat med animalisk bakgrund. Man vill ha detta klart. Jag tycker att det är rimligt att vi i Sverige har ett i förhållande till andra länder likartat system och en likartad syn på hur man använder dessa preparat. Jag anser att barnen är väl tillgodosedda genom föräldrabalken, Helsingforsdeklarationen och de ställningstaganden som olika medicinska organisationer har gjort, när man bl.a. har ställt sig bakom Helsingforsdeklarationen. Jag tror att man inte behöver skriva folk mera på näsan. Det här är så uppenbart att det inte finns några risker. Jag tror därför inte att riksdagen i varje detalj behöver påpeka vilka utbildningar som krävs. När det gäller läkemedelsmissbruk har vi många utredningar som snart kommer att vara färdiga. Jag tycker därför att det är rimligt att vi tar ställning till frågan när dessa utredningar är klara. Jag tror att vi är överens om att detta är mycket viktigt och att det är viktigt att detta får en bra och ordentlig behandling. Det behöver inte nämnas i dag. Arbete pågår.

Om det vore så lätt, herr talman, att det gällde valfrihet eller inte, skulle vi mycket snabbt kunna enas, med tanke på att socialdemokraterna på senare år i en rad frågor tycks närma sig en klassisk borgerlig uppfattning om valfrihetsfrågorna. Nu är det ju inte bara det som det handlar om, utan även, som Leif Carlson och jag har försökt att beskriva, en ganska komplex juridisk-teknisk materia. Innehållet i texten kommer även fortsättningsvis att vara att Vidarkliniken skall få fortsätta med sin verksamhet, men att vi fattar beslut om en mer modern lagstiftning, i harmoni med det EES-avtal som vi i Sverige hoppas skall träda i kraft vid årsskiftet.
Herr talman! Jag vill påminna om den här långdragna processen som vi hade när det gällde THX. Då fanns också juridiska svårigheter med i bilden. Människorna satte sig emellertid över dessa juridiska svårigheter, och de använde sig av den behandling som de trodde på. Det är viktigt att se till att inte en sådan tingens ordning kommer till stånd en gång till. Det är inte bra när människor känner att de vill ha en viss behandling som de tror på och vi politiker inte klarar av det här med lagreglering i syfte att få det hela säkert och lagligt. Jag hoppas att vi inte i allt för stor omfattning kommer att återfå den här typen av frågor, när vi har valt att inte ta med de här frågorna i den läkemedelslag som nu har utarbetats. Jag beklagar, herr talman, att det ligger till på det här sättet.

Herr talman! En samlad bostadspolitik, som leder till rimliga boendekostnader, är en politik att jämställa med rätten till arbete, utbildning, sjukvård och trygghet i det svenska samhället. Den socialdemokratiska budgeten är därför en budget för rätten till arbete och boende. För ungefär 50 år sedan sattes de bostadssociala målen upp i svensk politik. Det var bl.a. Gustav Möller som i riksdagens första kammare drog upp riktlinjerna för hur samhället skulle engagera sig för att åstadkomma ett socialt boende, ett boende som skulle vara tillgängligt för alla i det svenska samhället. Då handladet det inte bara om rätten till arbete utan även om rätten till boende, därför att de här två delarna i Socialsverige hängde samman.

Vi har däremot absolut inte en bostadsmarknad som kommer att må bra av att bli förändrad på grund av ett systemskifte i svensk politik. I den socialdemokratiska bostadsmotionen talas det om rätten till en bostad som ger barn rättvisa förutsättningar i livet och de äldre en trygg och värdig ålderdom. Bostadspolitiken är ett av de fundamentala medlen för ett rättvist och ett rättfärdigare samhälle. Det har sagts många gånger från denna talarstol -- och andra av riksdagens talarstolar -- att bostaden inte skall vara en handelsvara, och det har upprepats gång på gång av flera politiska partier. Och med samma envishet har Moderata samlingspartiet upprepat motsatsen.

Hittills har, som jag sade inledningsvis, vakthållningen kring bostadspolitiken varit stark i riksdagen. Självfallet har det tidvis varit ekonomiska svårigheter, och det var en av orsakerna till att Socialdemokraterna lade fram ett förslag till långsiktig lösning på bostadsfinansieringens problem, nämligen vad som vad med ett begrepp brukar kallas räntelånen. Det var ett seriöst försök att minska statens finansiella åtaganden genom en omfördelning av kapitalkostnaderna som samtidigt skulle hålla boendekostnaderna nere. De jämförelser som gjorts i förhållande till den finansiering som uppenbarligen skall träda i kraft den 1 januari 1993 visar att det är enbart fördelar de första åren med räntelånen. Regeringsförslaget innebär en enorm försämring för de boende. Valet i september 1991 gav Moderaterna chansen. Räntelånen togs bort. En ny epok skall grundläggas. Den borgerliga moderatregeringens bravader har nu också nått bostadsområdet. Vad är det då man vill åstadkomma? Man vill göra en total kursändring i bostadspolitiken. Den sociala bostadspolitiken skall avskaffas. Bostadsdepartementet upplöses. I stället övertas uppgifterna av sju statsråd. Det var illavarslande, tyckte bostadsutskottets ordförande Agne Hansson. Det tyckte jag också, och därför interpellerade jag statsministern och hade en diskussion med honom i december i den här frågan. Att det är illavarslande tycker både I dag finns inget av de sju statsråden här i riksdagen, när vi skall diskutera en av de största frågor inom bostadspolitikens ram som i varje fall jag har varit med om under mina 30 år i Sveriges riksdag. Icke ett enda statsråd finns för närvarande här i dag. Inte för att dessa statsråd skulle tillföra debatten någonting särskilt, men det hade ju i varje fall varit en artighet mot riksdagens ledamöter om några av dem hade varit närvarande. Det tillsattes en utredningsman -- en av de egna, en man i gänget kring statsministern. Det var således inte en parlamentarisk utredning och en uppläggning i övrigt som tillhör god tradition inom svensk demokrati. Snabbt kommer utredningen i gång, och när den är avklarad är det 14 dagars remisstid. Så kommer propositionen, och vad är då innebörden i vad som står där? Innebörden är att det i fråga om nyproduktionen skall vidtas snabba och drastiska åtgärder för social nedrustning. Samhällets inflytande över bostadsproduktionen ersätts av marknadskrafterna. Vilka är då marknadskrafterna? Ja, det är de som främst ser omsorgen om de kapitalvärden som finns på bostadsmarknaden och som låter de sociala frågorna inta en andrahandsplats. Nu ser vi hur signalerna ges om bostadspolitiken: vad som skall byggas, var det skall byggas, för vem det skall byggas, vad det kostar att bygga och vad det kommer att kosta att bo. Det är den nya makteliten som skall ersätta den kommunala demokratin på viktiga områden. Därför laborerar man nu också i riksdagen med plan och bygglagen. Den skall så långt möjligt anpassas till den nya marknaden. Därför kommer viktiga kommunala inslag i kommunernas och bostadsbyggandets regelverk att ses över. En förenkling kallas det för, men alla förenklingar sker på den fria marknadens villkor. Man tar bort mark och bostadsanvisningsrätten, man attackerar boverket och dess funktion och länsbostadsnämnderna. Helt enkelt gör man om Sverige så, att det passar för de nya makthavarna inom byggbranschen. Enligt propositionen och utskottsmajoritetens förslag skall samma prisläge gälla för bostadsbyggandet i alla kommuner. Det följer ingen annan prisutveckling. Vad det kostar 1994 kostar det också 1997, allt enligt den principiella uppläggningen. Det är lätt att dra slutsatsen att lägenheterna kommer att bli mindre vartefter, men de kommer också att bli dyrare. Subventionerna skall tas bort. De skall vara borta senast vid sekelskiftet. Men med säkerhet vet vi att det är dyrare i storstäderna än på många andra håll. Det räcker då inte med att den unge personen eller den som vill bygga en villa sparar och har med sig 100 000 eller 150 000 kr. i bagaget för att bli villaägare, utan redan i ingångsskedet är det så kraftiga anspråk på egeninsats att många aldrig kommer att få möjlighet att skaffa sig ett eget hem. Men, säger många, bl.a. statsministern, skattelättnaderna skall kompensera fördyringen. Då är den stora frågan: Hur skall det gå för dem som inte får skattelättnader? Hur skall de klara sina boendekostnader? Det är dessa människor som blir utlämnade. De har tidigare känt en trygghet och en rättvisa inför den förda bostadspolitiken, som nu antar helt andra proportioner än dem som har varit kännetecknande för svensk bostadspolitik. Jag har ingenting emot att regeringen föreslår ett förstärkt bosparande, det är utmärkt. Men att tro att det löser de enorma anspråken på egeninsatsen är i alla fall ett uttryck för ett avancerat drömmeri. Jag vill säga till de fyra regeringspartierna, Moderaterna, Kds, Centern och Folkpartiet: Ni skall nu genomföra det här förslaget, men ni ser redan de påtagliga konsekvenserna. Bostadsbyggandet kommer att minska, arbetslösheten kommer att öka, fler och fler byggjobbare blir friställda och är ute för att söka jobb inom en bransch där det inte längre finns några nya arbeten. Ni försöker inbilla folk att förslaget kommer att medföra lägre räntor. Struntprat! Det som sker räntemässigt sker inte på den svenska bostadsmarknaden, utan i Tyskland och på andra håll ute i den stora världen. Vår låga inflation, som naturligtvis är en tillgång, vilar ytterst på Rehnbergkommissionens arbete. Jobbarna har ju hållit tillbaka sina eljest rättmätiga löneanspråk för att medverka till en prisstabilitet i den svenska ekonomin. Nu gäller det för löntagarna och andra inkomsttagare att få sådana lönehöjningar att de kan betala de ständigt stigande hyrorna. Regeringen säger: Vi måste skynda på. Folk i branschen måste kunna få besked. De måste kunna planera för jobben, för sin produktion, för sin långsiktiga finansiering. Det tycker jag är en bra utmaning. Tyvärr vilar den rekommendationen på en bräcklig grund med tanke på byggjobbarna och branschen i övrigt. Nästa val kan mycket väl betyda en ny maktväxling: 20 % av moderaterna kan ersättas av 40 % socialdemokrater. Då blir det en ny tid för förändringar, och då kommer dagens beslut att omprövas på nytt. Just därför föreslår Socialdemokraterna i sin bostadspolitiska motion en parlamentarisk utredning, gärna med riksdagspartierna representerade. Förläng giltighetstiden för räntebidraget tills vidare, men utan att lägga den stora bördan på 3,4 miljarder på hyrorna den 1 januari 1993. Fundera på den möjligheten nu! Det ligger i ert intresse men också i byggföretagens och byggbranschens intresse. Sviker ni nu, kom inte senare och påstå att ni inte haft chansen, för den har ni nu. Det intressanta är att räntelånet och regeringsförslaget, som i grunden är så helt olika, ändå har en beröringspunkt, nämligen beroendet av en lägre realränta. Den försvagar regeringsbeslutet direkt genom ökade kostnader på byggandet. Räntelånen kommer efter några år att balansera boendekostnaderna på ett mycket mer förtjänstfullt sätt än regeringsförslaget. Herr talman! Bara några ord om målet: den sociala bostadspolitiken kontra marknadshyrorna, som på sikt riskerar att leda Sverige in på den väg som i slutändan innebär en kontinental bostadsmarknad. 1991. Valet föregicks av en debatt om bostadspolitiken. Vi hade en debatt den 12 juni här i riksdagen. Jag vill läsa upp en replik av Knut Billing. När vi sade att Moderaterna ville införa marknadshyror, sade Knut Billing: ''Sedan tog Oskar Lindqvist slutligen upp detta med marknadshyrorna. Den lögnaktiga politik som socialdemokraterna bedriver i kombination med hyresgäströrelsen är skrämmande. Vi säger nej till marknadshyressättning. Det har vi gjort i motioner, och det har vi gjort i riksdagen. Oskar Lindqvist borde hålla sig för god för att upprepa dessa lögnaktiga argument.'' Slut på citatet och slut på trovärdheten, Knut Billing och Moderata samlingspartiet! När visste Moderaterna att det skulle bli marknadshyror? För de har väl inte kommit helt apropå. Jag vill fråga utskottets ordförande Agne Hansson: När visste Centern att ni skulle medverka till marknadshyror? Jag vill fråga Folkpartiet: När visste ni att ni ställde upp för marknadshyror? Ni båda har ju kategoriskt förnekat att ni vill ha marknadshyror. Men i dag skall ni lägga era röster för att lägga de första grundpelarna för marknadshyror.